Herr talman! Man genomför nu en helt ny organisation, som innebär en samordning av de olika ortnamnsarkiven. Avsikten är — vilket framgår av utskottsutlåtandet och propositionen — att den gemensamma styrelsen för arkiven skall företa en översyn av organisationsfrågorna. Då herr Tobé inte framställt något yrkande på den punkten utan själv önskar avvakta denna översyn finns det ingen anledning att ytterligare polemisera. Vad namnfrågan beträffar är det förståeligt att man i Uppsala tycker att det är lämpligt att man får sitt namn först, men jag är inte övertygad om att man i Lund och Göteborg har samma uppfattning — för att nu inte tala om Umeå, som enligt utskottets mening bör komma med från 1 juli nästa år.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

Herr talman! Det reformförslag beträffande läkemedelsförsörjningen som kammaren i dag skall ta ställning till berör en väsentlig sektor inom sjukvården. Läkemedelskostnaderna i landet under ett år överstiger 1 miljard kronor och motsvarar alltså 12 å 13 procent av samhällets samlade kostnader för sjukvården. I ett läge där samhället är huvudman för praktiskt taget all sjukhusvård och för den övervägande delen av den öppna sjukvården är det, som jag har framhållit i propositionen, naturligt att samhället också tar över det direkta ansvaret för läkemedelsförsörjningen genom apoteken. En utveckling i denna riktning har länge varit på gång genom partiella förändringar. Flera förslag om längre gående åtgärder har tidigare lagts fram, men det är först nu som förutsättningar har skapats för de avgöran de förändringar som ger samhället ett aktivt inflytande över de betydelsefulla läkemedelsfrågorna. Låt mig i detta sammanhang erinra om de mer eller mindre långt gående förslag till omorganisation av apoteksväsendet som har lagts fram i offentliga utredningar 1934, 1951 och 1959 utan att förslagen kunnat läggas till grund för positiva beslut. Av grundläggande betydelse för den nu förestående reformen är det material som har redovisats av läkemedelsförsörjningsutredningen och den överenskommelse mellan staten och Apotekarsocieteten som uppnåtts efter förhandlingar inom utredningens ram. Överenskommelsen reglerar formerna för den avlösning av nuvarande apotekssystem som skall ske sedan statens ensamrätt att driva detaljhandel med läkemedel blivit lagfäst. Det nya apoteksbolaget bildas genom aktieteckning från staten med 30 miljoner kronor och från en av Apotekarsocieteten bildad stiftelse med 15 miljoner kronor. Staten skall förvärva egendom och organisationstillgångar av Apotekarsocieteten. Vidare inlöser staten apotekens lager och inventarier av de apoteksinnehavare som vid utgången av innevarande år driver apoteksrörelse. Staten garanterar att apoteksinnehavare som driver apoteksrörelse vid utgången av år 1970 bereds anställning inom apoteksbolaget, i första hand som föreståndare för det apotek han drivit. Likaså garanteras att personal inom apoteksväsendet får anställning hos bolaget eller detta närstående enheter. Det är tillfredsställande att den nu förestående reformen sker i samförstånd med Apotekarsocieteten. Jag betraktar det också som värdefullt att Sveriges Farmaceutförbund och Apoteksteknikerförbundet — de stora personalsammanslutningarna inom <apoteksväsendet — ställt sig mycket positiva till att ett statligt apoteksbolag övertar ansvaret för läkemedelsförsörjningen. Genom den eniga uppslutning som sålunda råder skapas garantier för att omvandlingen av apoteksväsendet kan ske under aktiv medverkan av dem som nu arbetar på apoteken. Detta blir givetvis av stor betydelse för apoteksbolaget i dess strävan att ge läkare och allmänhet en fullgod service och att skapa gynnsamma arbetsbetingelser för de anställda. Regeringen föreslår i denna proposition en rad åtgärder för att stärka samhällets inflytande på läkemedelsområdet. Utöver förslaget om ett apoteksbolag innehåller propositionen förslag om en omorganisation och en avsevärd förstärkning av läkemedelskontrollen. Detta förslag syftar till att skapa ökad trygghet mot de risker som kan vara förbundna med läkemedlen. Den nya organisationsformen innebär en samordning och förstärkning av resurserna. Förläggningen av läkemedelskontrollen till Uppsala är ett konsekvent fullföljande av riksdagens beslut 1965 att förlägga den integrerade farmaceutiska och medicinska forskningen och undervisningen till Uppsala. Genom propositionens förslag rörande läkemedelskontrollen och apoteksbolaget anvisas vägar att bedriva en effektiv och från producentintressen oberoende läkemedelsinformation. I och med att apoteksbolaget löser in apoteken övertas den läkemedelsproduktion som nu bedrivs vid apotekens distriktslaboratorier, d.v.s. tillverkningen av de s.k. ACO-preparaten. Åtgärden aviserades i höstas i regeringens proposition om förvärv av aktiemajoriteten i läkemedelsföretagen Kabi och Vitrum. Som framhölls redan då kommer det nya ACO-bolag som skall bildas att under en övergångstid vara dotterföretag till apoteksbolaget. I den föreliggande propositionen slås fast att övergångstiden skall fastställas till två år och att alltså ACO-bolaget helt skall skiljas från apoteksbolaget vid utgången av år 1972. Samma kommer att gälla för Vitrums tillverkningsdel. Jag vill begagna detta tillfälle att understryka regeringens principiella uppfattning att apoteksbolaget och de statliga produktionsföretagen bör hållas strikt åtskilda, men att starka praktiska skäl talar för den successiva omställning som föreslagits. Den nya organisationen innebär att Kungl. Maj:ts befattning med ett stort antal läkemedelsärenden kommer att upphöra. Bland de administrativa beslut regeringen nu har att meddela i läkemedelsfrågor ingår att fastställa den s.k. medicinaltaxan. De fortlöpande beräkningar som görs inom Apotekarsocieteten tyder på att det inom kort kan bli aktuellt för Kungl. Maj:t att ta ställning till frågan om en justering av den nuvarande taxan för att möjliggöra en balans i det nuvarande apoteksväsendets ekonomi. Skälet härtill är att den sedan lång tid tillbaka tämligen konstant uppåtgående trenden i apotekens omsättningssiffror markant brutits. Enligt propositionen skall apoteksbolaget få vidare uppgifter än det nuvarande apoteksväsendet. Bl.a. kommer bolaget att besluta i frågor om apotekens lokalisering och öppethållande. Bolaget kommer att inom givna rambestämmelser avväga sin servicenivå i fråga om lagerhållning av läkemedel och tillhandahållande av tjänster. I detta sammanhang vill jag understryka mitt uttalande i propositionen att bolaget skall beakta glesbygdernas speciella förhållanden. Till de vidgade uppgifter apoteksbolaget får hör att bolaget genom förhandlingar med läkemedelsproducenterna skall driva en aktiv prispolitik och medverka till en effektiv läkemedelsinformation. Utvecklingen understryker farmacins stora betydelse för sjukvården. Den nya organisationen ger ökade möjligheter att tillvarata och vidareutveckla den farmaceutiska personalens insatser inom sjukvården. | Jag noterar med tillfredsställelse den stora uppslutningen bakom propositio nen. Jag skall inte närmare gå in på reservationerna till utskottets utlåtande. Jag vill endast konstatera att representater för moderata samlingspartiet velat begränsa apoteksbolagets uppgifter till endast distributionen. Det är ju vanligt att man från det hållet riktar kritik mot statlig företagsamhet. Nu vill man tydligen redan från början hindra apoteksbolaget från att få sådana befogenheter att det på ett rationellt och effektivt sätt skall kunna fullgöra sin viktiga uppgift i sjukvårdens tjänst. Jag vill bara notera detta. Herr talman! Jag har redan framhållit att det är ett gammalt reformönskemål som nu skall förverkligas. Det är här fråga om en stor och viktig reform. Det är i och för sig en viktig händelse att apoteken övergår från privat till statlig ägo. Men det mest betydelsefulla är att det högtstående svenska apoteksväsendet genom denna reform förs över till en enhet med modernare organisationsformer. Härigenom får samhället ökade möjligheter att i samarbete med apotekarkåren verka för en god läkemedelsförsörjning i landet.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till statsrådet Asplings framställning. Statsrådet ville alldeles speciellt framhålla den anda av samförstånd i vilken reformens förberedelsearbete och nu dess genomdrivande sker. Men, statsrådet, redan detta är väl en sanning med modifikation? Detta är, skulle jag vilja säga, ännu ett exempel på att man genomför någonting utan att riksdagen egentligen har möjlighet att ta ställning till frågan så som riksdagen har rätt att kräva. Jag skall be att få återkomma till detta strax liksom till en del av vad statsrådet i övrigt sade. Statsutskottets utlåtande nr 98 sägs i rubriken handla om förslag till ny organisation av läkemedelsförsörjningen m.m.. Detta är förvisso riktigt. Men huvudinnehållet finns kanske egentli gen i andra lagutskottets utlåtande nr 37 med förslag till lag om detaljhandel med läkemedel, i vilket det fastslås att staten har ensamrätt att driva detaljhandel med läkemedel.

Kanske hänger detta samman med att monopolföretagets verksamhetsformer är mindre begränsade än benämningen apoteksbolaget ger anledning att förmoda. Jag skall återkomma till detta. För att få ett underlag för en del kritiska synpunkter och avståndstaganden vill jag gärna renodla några linjer i mitt ställningstagande.

Det är väl också detta faktum som har gjort att vi i utskottet har blivit överens om att acceptera slutsatsen i proposition 74, att det är skäligt att staten också tar ansvaret för distributionen. Men här återkommer jag till vad statsrådet sade inledningsvis om samförstånd och enighet. Vi har anledning att göra invändningar mot att riksdagen ännu en gång från socialdepartementet får ett förslag först sedan det bundits genom ett redan träffat avtal.

Om man inte har haft möjlighet att helt fritt diskutera alternativa lösningar på frågan om samhällets inflytande över läkemedelsförsörjningen, kan man inte utan vidare tala om samförstånd och allmän uppslutning. Jag tror emellertid att vi alla vill ha en väl fungerande läkemedelsförsörjning. Jag ger statsrådet Aspling alldeles rätt i att detta är en av förutsättningarna för att vi skall kunna fullfölja den utbyggnad av vår sjukvård och hälsovård som vi har tagit ställning till tidigare. Även om vi under nuvarande förhållanden och på de villkor under vilka vi haft att ta ställning till förslaget har sagt ja till att staten övertar distributionen av läkemedel genom det nyinrättade apoteksbolaget, har vi ändå en del invändningar att göra. Statsrådet har redan antytt att det framför allt är från moderata samlingspartiet som invändningarna har kommit i form av reservationer. Statsrådet gav också en liten insinuant förklaring till detta och sade att det hänger ihop med mitt partis ständigt redovisade ställningstagande till statlig företagsamhet. Där har statsrådet inte alldeles rätt — jag skall strax belysa det litet närmare.

Vilken är socialministerns uppfattning i den frågan? Jag är ganska angelägen om att få ett svar i dag när andra kammaren har att ta ställning till organisationen av läkemedelsförsörjningen m.m. Proposition 74 rymmer nämligen en hel del oklarheter om de egentliga avsikterna — jag tror inte det är avsedda oklarheter — och framför allt om konsekvenserna av det framlagda förslaget. Jag är fullt på det klara med att detta är en komplicerad fråga och att det inte är lätt att reda ut sammanhangen, men jag skall så gott jag kan försöka klargöra vad jag åsyftar.

Vi inser visserligen till fullo att det är viktigt att samhället övervakar läkemedelsförsörjningen och att den övervakningen gäller alla led i den praktiska läkemedelshanteringen, men det är inte detta vi vänder oss mot, herr statsråd! Vi vill i stället kraftigt understryka nödvändigheten av att samhällets kontroll och övervakning bedrivs av organ som är helt fristående från det praktiska kommersiella arbetet inom läkemedelsförsörjningen, antingen detsamma skall handhas av statsägda eller av privata företag. Jag menar att dessa argument gäller med en viss tyngd eftersom apoteksbolaget får en monopolställning. Det står inte i överensstämmelse med samhällets och sjukvårdens behov att apoteksbolaget, såsom departementschefen har föreslagit, blir ett instrument som skall styra andra led i läkemedelsförsörjningen och ges befogenheter som normalt tillkommer en statlig kontrolladministration. Eller blir det ingen styrningseffekt, herr statsråd, av det slag som jag befarar? Jag skall så småningom närmare utveckla tankarna omkring detta. Man kan fråga sig, om det är apoteksbolagets dubbla funktion som har givit anledning till att apoteksbolaget har särbehandlats och inte i likhet med Övriga statliga bolag inordnats under industridepartementet. Anledningen tycks nämligen vara att apoteksbolaget föreslås handlägga ärenden som rätteligen borde handläggas av ett statligt ämbetsverk, socialstyrelsen. Hur är det med den saken, herr Aspling? Jag upprepar att moderata samlingspartiet med skärpa vänder sig mot dubbla funktioner för det statliga bolaget. Vi menar att avtalet mellan staten och apoteksbolaget borde få en sådan klar utformning, att det verkligen framgår att apoteksbolaget enbart skall syssla med detaljdistribution av läkemedel. Statsrådet snuddade vid ett annat led i läkemedelsdistributionen, nämligen droghandeln, d.v.s. grosshandeln med läkemedel. Läkemedelsförsörjningsutredningen, som föregick Kungl. Maj:ts proposition, skulle överväga, om droghandeln inte borde monopoliseras, men utredningen ställde sig negativ till en sådan förändring, och regeringen har heller inte föreslagit någontnig sådant i propositionen. Det föreslås emellertid att det statsägda bolaget Vitrum, som omfattar en produktionsdel och en droghandelsdel, med sin droghandelsdel skall ingå som ett dotterbolag eller en avdelning i apoteksbolaget och vara organ för, som det heter, inköp och intern distribution. Samtidigt skall Vitrum självt som hittills driva grosshandel och således konkurrera med fristående grosshandelsföretag. Detta skall alltså ske, när Vitrum ensamt kommer att stå för inköpen till, som det sades i medkammaren, världens största distributionsföretag av läkemedel. Detta arrangemang är, menar jag, minst sagt tvivelaktigt.

Det är tre frågor, som också statsrådet berörde i sitt inledningsanförande. Det gäller priskontrollen, läkemedelsinformationen och organisationen av läkemedelskontrollen. Vad först beträffar priskontrollen är det intressant att se, att flera, däribland flera viktiga remissinstanser ställt sig tveksamma till priskontroll på läkemedel i Sverige. De hänvisar till allmänna erfarenheter av att priskontroll i detta sammanhang mycket lätt kan motverka sitt eget syfte. Koncentrationsutredningen, som också föregick propositionen 74, visade klart, att det torde vara svårt att få till stånd en effektivt fungerande priskontroll utan negativa verkningar på den svenska läkemedelsbranschen. Det beror på betydelsen av utrikeshandeln i fråga om läkemedelsförsörjningen och läkemdelsindustriernas kanske speciellt internationellt inriktade struktur. Departementschefen har nu föreslagit en ordning, enligt vilken förhandlingar mellan apoteksbolaget och läkemedelsföretagen skall äga rum i fråga om priset och att det skall vara det normala. Endast om dessa förhandlingar inte leder till något resultat, skulle socialstyrelsens läkemedelsnämnd i sak pröva, om priset blir skäligt och fastställa det högsta tillåtna priset. Det förefaller som om propositionens förslag på denna punkt vilar på den uppfattningen, att priserna på läkemedel skulle kunna pressas isolerat i vårt land. Det synes egenartat, inte minst med tanke på att vi får en så stor del av vår läkemedelsförsörjning tillgodosedd genom utländska bolag eller utländska bolag med licenstillverkning här. Såvitt jag förstår kan importpriserna på de utländska läkemedel som vi är så beroende av inte på allvar diskuteras, eftersom apoteksbolaget i varje fall sak nar maktmedel utanför landets gränser. Vi skall inte tro att den svenska marknaden härvidlag är av så stor betydelse för de utländska fabrikanterna att de går med på vad som helst. Får de inte registrera och distribuera utländska läkemedel på den svenska marknaden kommer den svenska sjukvården att drabbas hårdast. För de svenska läkemedelsindustrierna skulle situationen i viss mån bli en annan. Det pris som fastställs här i Sverige för svenskt originalläkemedel blir i stort sett normgivande för priset på varan i utlandet. På samma sätt är det priset i utlandet som är avgörande för priset i Sverige vid import av utländska läkemedel. Detta gäller såväl om det är fråga om uppåtgående som nedåtgående priser.

Jag vore mycket glad om statsrådet klart kunde bevisa motsatsen och därmed minska farhågorna på detta område. Att forskningen spelar en ofantlig roll för läkemedelsindustrin står väl helt klart för alla människor. Forskningsprojekten har ju också en betydande storlek inom just läkemedelsindustrin, vilket gör att de svenska läkemedelsindustrierna inte gärna kan kalkylera enbart med tanke på hemmamarknaden; denna är för liten. Ett internationellt lanserande är ett livsvillkor för industrin. Om regeringen också i fortsättningen vill acceptera läkemedelsindustrins målsättning att utgöra en integrerad del av näringslivet och delta i dess expansion — den inställningen har såvitt jag förstår klart erkänts hittills — måste ju alltför snäva kalkyler vara en fara. Det är risken härför som uppstår genom det av statsrådet föreslagna prissättningsförfarandet. Läkemedelsindustrin är i hög grad en innovationsindustri, som man brukar säga, och arbetar med mycket snäva marginaler. Men är dessa för snäva, kan det inte existera någon innovationsindustri längre.

Det är självfallet dessa farhågor som ligger bakom. I detta sammanhang vill jag också ställa frågan vad statsrådet Aspling egentligen avsåg med sitt uttalande i första kammaren den 6 maj i år.

Innebär det att man så att säga skall pressa priserna därför att staten har utbildat forskare? För vad utbildar vi forskare, herr statsråd? Utbildar vi inte dem för att deras kunnande skall tas till vara i hela samhällsutvecklingen och på alla områden? Läkemedelsindustrins forskning har väl i hög grad karakteriserats av ett givande och tagande, ett utbyte mellan den akademiska forskningen och industriforskningen. Jag har fått en uppgift om att det inom flera svenska läkemedelsindustrier avsättes uppemot 10 procent av företagens totala forskningsbudget till stöd åt utanför industrin stående vetenskapsmän. Jag nämner detta bara som ett uttryck för att det här finns en ömsesidighet. Så måste det också vara, ty annars skulle ju forskningen lida skada.

Vad informationen beträffar finns det också åtskilligt att säga. Vi har i utskottet varit eniga om att samhället självt bör bedriva information på läkemedelsområdet, och det är en bra början som där gjorts av socialstyrelsen. Den verksamheten bör fullföljas. Men vi är på vår sida lika övertygade om att informationen från fabrikanterna, alltså från dem som initierar läkemedlen i sjukvårdssammanhang och för klinisk prövning, är minst lika viktig. Och i konsekvens med min syn på vad apoteksbolagets uppgifter bör vara, kan jag inte biträda förslaget att apoteksbolaget skulle ha ansvaret för informationen och liknande uppgifter. Inom socialstyrelsen finns både medicinsk och farmakologisk erfarenhet samlad, och den bör tillvaratas även i fortsättningen. Vi har därför känt oss nödsakade att i en reservation begära att informationsverksamheten i fortsättningen också skall kunna koncentreras till socialstyrelsen. Det går ju en information dit från läkemedelsindustrin, vilken så att säga löper sida vid sida med den stegvis insatta statliga kontrollen. Jag frågar mig, herr statsråd: Om informationen skall vara utformad på det sätt som nu har föreslagits, på vem kommer i så fall egentligen ansvaret att vila, i fall skador på grund av felaktig produktinformation kan uppvisas? Blir det apoteksbolaget, socialstyrelsen eller någon annan instans? Jag övergår härefter till kontrollfrågan. Socialstyrelsens utredning från år 1969 om läkemedelskontrollens organisation har fått ett mycket gott mottagande hos alla berörda parter. Utan någon närmare motivering har emellertid regeringen föreslagit en fast anknytning till socialstyrelsen av hela läkemedelskontrollen, trots att socialstyrelsen själv hade föreslagit att åt kontrollorganisa tionen skulle ges en självständig ställning med egen chef. Jag har fastän jag läst igenom de akter, som vi har att tillgå, inte kunnat finna någon hållbar motivering för att frångå socialstyrelsens uppfattning och finner det ganska märkligt att regeringen inte heller på denna punkt har tagit hänsyn till socialstyrelsens mening. Alla vill väl, såsom jag inledningsvis sade, ha en så väl fungerande läkemedelskontroll som möjligt, och det vore mycket olyckligt om något slags prestigehänsyn skulle ha tagits i detta sammanhang. Herr talman! Ledamöterna från moderata samlingspartiet har reserverat sig också på denna punkt. Läkemedelsförsörjningsutredningen kallade sitt betänkande Läkemedelsförsörjning i samverkan. Statsrådet har också givit uttryck för att vi i detta avseende kan fatta beslut på grundval av en mycket enig uppfattning om vilka vägar och metoder man skall följa. Trots de farhågor jag givit uttryck åt vill jag säga att det är också min förhoppning att läkemedelsförsörjningen i vårt land skall komma att präglas av samverkan. Jag hoppas att statsrådet inför kammarens ledamöter skall kunna leda i bevis att mina farhågor är obefogade. Både industriministern och socialministern har såvitt jag vet vid upprepade tillfällen förklarat att konkurrensen på läkemedelsområdet skall äga rum på lika villkor mellan statlig och privat industri. Statsrådet Aspling har också i dag strukit under nödvändigheten av att produktionen står helt fri från apoteksbolaget och det statliga distributionsföretaget, även om man Öövergångsvis måste ha en annan konstruktion, vilket jag tycker kan accepteras. Kravet på lika villkor mellan statlig och privat industri får emellertid inte bara bli tomma ord. Jag tror inte att så är fallet, men jag menar att det blir mycket viktigt att följa denna fråga efter de beslut som förmodligen kom mer att fattas i dag. Jag förutsätter att även regeringen noga bevakar denna fråga. Läkemedelsindustrins starka internationalisering medför ju, såsom jag tidigare berört, att varje form av isolationistiskt agerande från vårt håll skulle få ödesdigra verkningar för landets läkemedelsförsörjning. Det skulle medföra risk för att den svenska läkemedelsindustrin inte skulle kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Industrin är beroende av att kunna hålla samma höga forskningsnivå som hittills, och detta kommer med all sannolikhet att bli svårt, om arbetsklimatet för industrin avsevärt förändras till det sämre. Herr talman! Med detta anser jag mig ha motiverat de ställningstaganden som vi i moderata samlingspartiet gjort. Jag menar också att jag helt kan slå tillbaka statsrådets påstående att här vore någon sorts allmän principiell inställning som hade gjort sig gällande till varje pris, utan att man försökt sätta sig in i vad frågan egentligen gäller. Jag ber att få yrka bifall till samtliga de reservationer i statsutskottets utlåtande nr 98 som har herr Bohman som första namn, d. v. s. reservationerna 1, 2 b, 3, 4 och 6.

Herr talman! Från centerpartiets sida har vi inte haft några större invändningar att resa mot principerna i den proposition som nu behandlas. Vi har motionsledes fört fram vissa synpunkter när det gäller det praktiska handhavandet av läkemedelsförsörjningen gentemot allmänheten. Vi anser att det väsentliga härvidlag inte är om man har, som hittills, en i detalj reglerad enskild företagsamhet som sköter apoteksväsendet eller en rent statlig företagsamhet. Det väsentligaste är hur systemet fungerar gentemot allmän heten. Men naturligtvis är det också mycket viktigt hur prisnivån ligger. Det allmänna har ju att via försäkringskassor och sjukvårdshuvudmän betala den dominerande delen av apotekens omsättning, och inte heller den andra delen — den som allmänheten betalar direkt — får ju bli dyrare än nödvändigt. Det är uppenbart att finansieringen av forskningen, som spelar en så utomordentligt stor roll när det gäller läkemedlen, är ett besvärligt problem. Därvidlag sympatiserar jag med åtskilligt av vad fröken Ljungberg sade om vikten av att det kommer att ges tillräckligt utrymme för överenskommelser om skäliga priser. Det går inte att komma förbi att forskningsinsatserna måste gäldas — man måste se till att utrymmet härvidlag blir tillräckligt, ty det är ändå forskningen som skall föra utvecklingen framåt på detta så väsentliga område. De motionsyrkanden som vi från centerhåll framställt har vi fått tillgodosedda i utskottets skrivning. Jag kan peka på sidorna 9 och 10 där utskottet, förutom att det understryker vad departementschefen har sagt i propositionen när det gäller servicen åt allmänheten, poängterat de synpunkter vi framfört motionsledes. I mom. 6 i utskottets hemställan föreslås också att riksdagen bl.a. i anledning av våra motioner »som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört». Här har vi med skärpa velat understryka vikten av att servicen till allmänheten blir fullgod. Framför allt har befarats att det skall brista i fråga om service i glesområdena och i områden utanför de tätorter där man har ett välutrustat apotek. Vi har redan under nuvarande regim kunnat konstatera att en försämring onekligen har skett i fråga om distributionen. Denna försämring är naturligtvis inte enbart apotekens skuld, utan den sammanhänger med den försämring som inträffat beträffande de kollektiva transportmedlen; järn vägslinjer har lagts ned och busslinjernas turer har antingen helt dragits in eller minskats i fråga om täthet. Möjligheterna att distribuera läkemedel till mindre orter har därigenom försämrats. Annars har man haft ett utomordentligt väl utbyggt servicenät, där man med hjälp av medicinlådor kunnat tränga ut till även mycket små orter. Någon eller några få timmar efter det att en läkare skrivit ut ett recept har medicinen funnits på platsen. Med den skrivning som utskottet varit enigt om vill vi med skärpa framhålla vikten av att allt vad som kan göras också blir gjort då det gäller att på bästa sätt i framtiden tillgodose människors behov av god service beträffande medicintransporter.

Vi har kunnat begränsa reservationen till att gälla ett enda avsnitt i de motioner som väckts från folkpartihåll. Jag kanske först skall beröra de övriga avsnitt, i fråga om vilka vi inte reserverat oss, och redovisa bakgrunden därtill. Det gäller sammankopplingen av den industriella produktionen av ACO och Vitrum. Frågan gäller varför inte denna produktion omedelbart skiljes från apoteksbolaget utan det skall vara en övergångstid av två år. Under denna tid skall man finna former för en fullständig frikoppling från apoteksbolagets inflytande på denna produktionsgren. I tredje avdelningen av statsutskottet hade vi en ytterst ingående föredragning av synnerligen högt kvalificerade personer, och därvid fick vi den uppfattningen att det skulle möta synnerligen stora svårigheter om riksdagen skulle besluta om ett omedelbart avskiljande av denna verksamhet. Rent organisatoriskt skulle det vålla något av kaos, och det kan knappast vara rimligt att man av rent principiella skäl fasthåller vid ett sådant yrkande. Läkemedelskontrollen skall enligt propositionen inordnas direkt under socialstyrelsen, medan det i motioner föreslås att däråt skall ges en självständig ställning. Detta är väl en strid om principer, men enligt vår mening är det mycket ovisst med vilken metod man når det bästa resultatet. Efter mycket noggrant övervägande har vi kommit fram till slutsatsen att det i detta avseende kan vara klokt att följa propositionen. I fråga om priskontrollen har de båda mittenpartierna däremot kunnat enas om en särmening, som vi framfört i reservationen 2 a. Vi finner det rimligt att »socialstyrelsens läkemedelsnämnd kan fastställa ett skäligt pris om apoteksbolaget och vederbörande producent inte kunnat enas».

För allmänheten liksom för sjukvårdens huvudmän bör det innebära en väsentlig grad av trygghet att läkemedelsnämnden har prövat också prisets skälighet.

I reservationen föreslår vi att denna uppfattning skall ges Kungl. Maj:t till känna. En sådan vidgad möjlighet för läkemedelsnämnden att pröva läkemedelspriser borde enligt vår mening vara ett allmänt intresse, och därför borde det också kunna bli enighet därom.

Allmänheten och sjukvårdens huvudmän bör ha rätt att kräva trygghet i detta avseende. Onekligen kan det också komma att råda vissa misstankar om att full oväld inte upprätthålls när det gäller prisöverenskommelser mellan apoteksbolaget och den statliga delen av produktionsföretagen. Om vem som helst finge begära prövning av skäligheten av ett läkemedelspris, skulle vi undanröja motivet för en sådan kritik, som annars ligger mycket nära till hands. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 a.

Herr talman! Socialministern skriver i sin proposition att tanken på att ombilda apoteksväsendet och driva apoteken i bolagsform bärs upp av en bred opinion. Det är ett riktigt konstaterande, och några yrkanden när det gäller själva huvudfrågan att samhället övertar det direkta inflytandet över apoteksväsendet har inte heller ställts mot förslaget i propositionen. Det är viktigt att detta påpekas, så att inte i de be: märkningar som görs här i kammaren läggs in något annat än vad som verkligen är åsyftat. Det råder alltså enighet på denna punkt, även om jag inte tycker att den är så idyllisk som socialministern målade den i sitt anförande. Fröken Ljungberg har redan berört den frågan. Det borde ha varit möjligt att genomföra en reform i fullständig samverkan mellan läkemedelsbranschens olika intressenter och de olika politiska partierna. Det betänkande som har avlämnats av läkemedelsförsörjningsutredningen och som ligger till grund för propositionen har också, som fröken Ljungberg påpekade, rubriken >Läkemedelsförsörjning i sam verkan>. Jag tycker dock knappast att förspelet täcks av den rubriken — en hel del av regeringens förberedande åtgärder vittnar mer om maktfullkomlighet. Jag tänker då inte bara på att överenskommelsen med Apotekarsocieteten var klar långt före utredningen, inte heller tänker jag på att man helt och hållet har nonchalerat synpunkterna i remissvaren när man skrivit propositionen. Det finns andra frågor — och jag skall litet senare uppehålla mig vid framför allt en av dem — i vilka jag tycker att statsrådets handlande har varit synnerligen anmärkningsvärt. Förs farandet att man struntar i remissvaren eller att man träffar överenskommelser innan riksdagen har fått möjlighet att uttala sig skiljer sig inte nämnvärt från vad vi under flera år har fått vänja oss vid. Jag vill först, herr talman, säga något om de frågor som berörs i reservationerna. För egen del känner jag ganska starka betänkligheter beträffande frågan om priskontroll, men denna kan dock vara motiverad. Det är enligt min mening rimligt att socialstyrelsens läkemedelsnämnd får fastställa ett skäligt pris om t.ex. apoteksbolaget och producenten inte har kunnat enas. Men nämnden bör då vara skyldig att pröva både på eget initiativ och efter anmälan från tredje part även om apoteksbolaget och producenten är eniga; annars tror jag inte att instrumentet fyller den funktion med tanke på läkemedelskonsumenternas intresse som det är avsett att fylla. Utskottet skriver att det råder enighet om att det från principiella synpunkter är av vikt att skilja mellan tillverkningssidan och apoteksbolaget. Ja, det låter sig säga. Men jag tror inte mycket på att man i verkligheten förmår leva upp till en sådan boskillnad, om man inte också helt gör den boskillnaden klar. Därför tycker jag att det är viktigt att man gör den boskillnaden i dess helhet — jag skulle ha velat se den omgående. Nu åberopar utskottsmajoriteten vissa praktiska skäl.

Jag tycker nog att en sådan här fråga skulle ha förberetts i sådan ordning att man inte behövt åberopa skäl av denna praktiska art. De olika uppfattningarna om hur läkemedelsförsörjningen i detaljistoch grossistledet skall vara ordnad gäller inte bara en politisk fråga utan också i mycket stor utsträckning en teknisk fråga. Frågan är hur systemet skall utformas för att på lång sikt bli bäst ur samhällsekonomisk synvinkel. Jag anser att regeringsförslaget inte är tillräckligt rätlinjigt, och i motsats till socialministern anser jag att det föreslagna systemet rymmer risker från konkurrensfrihetssynpunkt. Därvidlag har jag stöd både från Kooperativa förbundet och näringsfrihetsombudsmannen, men de tillhör båda de remissinstanser som inte fått så värst mycken uppmärksamhet i det sedan lagda förslaget. Kontrollen borde enligt min mening lösas, såsom socialstyrelsen föreslagit, genom ett särskilt nytt organ, statens läkemedelskontroll. Socialstyrelsen kunde ju då också ha fått tillfälle att utöva en övervakande funktion även över det organet liksom över andra organ inom läkemedelsförsörjningen. Det är mycket märkligt att man också på apoteksbolaget, som ju i alla fall har producentintressen, lägger en större del av den statliga läkemedelsinformationen. Det är en koppling via denna nämnd som inte är riktigt snygg, och såvitt jag förstår är den föreslagna nämnden en något annorlunda och mycket diffus skepnad av det institut som blev helt och hållet sönderkritiserat i remissbehandlingen. Sedan vill jag, herr talman, fästa uppmärksamheten på en ny fråga. Den är ny i den meningen att den, såvitt jag vet, inte finns med i några motioner. I varje fall finns den inte med i vår motion, och det beklagar jag, men arbetsförhållandena här i kammaren är sådana att det inte alltid är möjligt att genomlysa en proposition under den korta tid motionärerna har till sitt förfogande. Det kan väl därför anses försvarligt att ta upp frågan här, även om den inte blivit föremål för behandling i den vanliga tågordningen. Det gäller frågan om regleringsfonden. I propositionen sägs, att det inom ramen för det nuvarande apotekssystemet finns en regleringsfond. Därefter fastslår socialministern att dispositionsrätten över fondens medel tillkommer Kungl. Maj:t. är det, herr socialminister, riktigt sant? Jag tillåter mig i varje fall att sätta ett stort frågetecken för den saken. Jag tycker också att det varit klädsamt om socialministern åtminstone hade bemödat sig om att lägga ut texten något på den punkten. Herr Aspling kan väl inte mena att staten har dispositionsrätten och äganderätten bara därför att socialstyrelsen haft hand om förvaltningen. Jag menar — och gör det på goda grunder — att staten inte alls har rätt till dessa pengar och alltså inte heller kan använda dem för sin aktieteckning. Det finns stöd för den uppfattningen hos den yppersta av expertis när det gäller offentlig rätt. Det finns dessutom utslag från högsta domstolen som går i samma riktning. Om mina informationer är korrekta lär också socialministern väl känna till detta, men ändå viftar man i propositionen bort hela frågan utan att över huvud taget beröra den som ett problem. Herr Aspling har upprepade gånger uttalat sin stora glädje över det avtal som i höstas träffades med Apotekarsocieteten. Det vore mycket positivt att den skulle bli delägare i bolaget; det skulle garantera kontinui teten och en positiv medverkan av hela apotekarkåren. Men om man lägger ihop de informationer som finns om bakgrunden till denna överenskommelse finner man att de uttalandena skorrar en aning falskt. Jag skulle vilja resa frågan om denna beskrivning av verkligheten är riktig. Regeringen gick ju ut mycket hårt — det vet vi — och krävde att apoteksbolaget skulle bli helt statligt. Men motsidan hade ett bra trumfkort på hand: man kunde motsätta sig att staten lade beslag på regleringsfonden. Det finns ju också juridisk expertis som har uppfattningen att i den mån någon av parterna skulle äga rätt till pengarna så är det snarare motparten än staten. Var det så att det förekom en kohandel här, herr socialminister? Om apotekarna inte bråkade om fonden skulle de få ingå som minoritetsdelägare i apoteksbolaget — var det så det gick till? är det därför som socialministern i sin proposition så kategoriskt och kortfattat konstaterar att dispositionsrätten över fonden ligger hos staten? Jag tror det vore av intresse att här i kammaren få det klarläggande besked som vi dess värre inte fått genom propositionen. Det finns emellertid ytterligare detaljer i denna fråga som är anmärkningsvärda. Vid senaste årsskiftet uppgick regleringsfonden till 17 miljoner kronor. Det är väl så att den, enligt bestämmelserna för fonden, skall uppgå till högst 15 miljoner kronor? Men nu behöver den ju uppgå till 30 miljoner. Apotekspåläggen har höjts med 30 öre per recept från den 1 januari. Apotekarsocieteten hade föreslagit 20 öre, men det är klart att man om man tar 30 öre med större säkerhet kommer upp i de 30 miljoner kronor som behövs för statens teckning av aktier. Men trots prishöjningen tror jag inte att fonden kommer att uppgå till 30 miljoner vid årsskiftet, och jag har också hört talas om att man förbereder en ytterligare prishöjning — jag vet inte vilket mo tivet för den närmast är. Det är över huvud taget anmärkningsvärt med tanke på reglerna för regleringsfonden. Enligt reglementet för fonden skall de medel som inflyter till fonden avsättas upp till ett belopp av 15 miljoner, som jag nyss nämnde.

Då skulle jag vilja fråga, om någon sådan anmälan har gjorts. Skall t.ex. nu något förslag framläggas eller några åtgärder vidtas — jag vet inte hur det tekniskt skall gå till — i syfte att läkemedelspriserna sänks, så att pengarna används på det viset i stället för på motsatt sätt? Jag antar att vi är överens om att huvudändamålet är att möjliggöra en sänkning av läkemedelspriserna. Det har talats mycket i samband med hela den här frågan om möjligheterna att genom ett förstatligande uppnå lägre priser och över huvud taget fördelar för läkemedelskonsumenterna. Jag är inte lika övertygad om att vinsterna är så lättköpta att det räcker med att staten tar hand om verksamheten. Där har vi något delade meningar. Användningen av fonden blir av särskilt intresse när man vet att ett av huvudmotiven för hela detta ärende som vi har på riksdagens bord i dag är att få en möjlighet att gynna läkemedelskonsumenterna. Såvitt jag har uppfattat är detta också ett av de bärande motiven för fonden. Man skulle alltså väl kunna uppnå målsättningen, om man gick i en annan riktning än som har föreslagits i propositionen på den här punkten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen nr 2 a, men jag vill dessutom meddela att jag kommer att rösta

Herr talman! Statsrådet Aspling har redogjort för bakgrunden till det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till och vad det innebär. Jag skall därför inskränka mig till att säga något om utskottsbehandlingen. Såsom har nämnts av fru Nettelbrandt, som motionär fröken Ljungberg och herr Andersson i Knäred, har det vid utskottsbehandlingen inte förekommit några principiella motsättningar beträffande uppfattningen att samhället bör överta det direkta ansvaret för och inflytandet över läkemedelsförsörjningen. Utskottet har haft att ta ställning till ett antal motioner med yrkanden som i vissa detaljer inte sammanfaller med förslagen i propositionen. En del av förslagen i motionerna har utskottet enhälligt avstyrkt. Det finns dock avvikelser från majoritetsförslaget i de fem reservationerna, främst från moderata samlingspartiet. Reservationen 1 gäller den privata droghandelns ställning, om ett statligt dominerat apoteksbolag bildas. Utskottsmajoriteten har den meningen, att de riktlinjer för valet av distributionsväg som har förordats i propositionen är rätt avvägda och ansluter sig till dem. Det föreslås ingen ändring i den oinskränkta rätten för varje producent av godkända läkemedel att få sina produkter sålda av apoteken. Vidare skall läkarnas rätt att förskriva olika typer och fabrikat bibehållas. Den egentliga skillnaden blir alltså att de olika köparna, d.v.s. apoteken, ersätts av en enda kund, nämligen apoteksbolaget.

Det understryks också att någon åtskillnad inte skall göras mellan olika grosshandelsföretag och producenter enbart på grund av ägandeförhållanden. Reservationen 2 b innebär i realiteten att de moderata reservanterna inte vill ge apoteksbolaget möjlighet att föra en aktiv prispolitik. Reservanterna menar att apoteksbolaget inte bör ha möjlighet att föra förhandlingar med producenterna om de priser som skall gälla när apoteksbolaget gör sina stora inköp. Man anför att den prisgranskning som nu företas av socialstyrelsen bör ligga där även i fortsättningen. Utskottets majoritet anser det självklart att prissättningen primärt bör ske vid förhandlingar som förs mellan apoteksbolaget och läkemedelsproducenterna. Ett av de avgörande syftena med bildandet av apoteksbolaget har ju varit att få möjlighet att påverka priserna på läkemedel. Det har sagts här — och jag upprepar det — att under förra året läkemedel i vårt land förbrukades för drygt 1 miljard kronor och att närmare två tredjedelar av detta belopp betalades av samhället via skatterna. Priserna på produkter som framställts av företag där apoteksbolaget har ett avgörande inflytande — det gäller ACO och Vitrum — skall alltid prövas av läkemedelsnämnden. Man kan ur reservationen utläsa farhågor för den svenska läkemedelsindustrins framtid och möjligheter till utveckling. Utskottets majoritet anser inte dessa farhågor befogade. Mittenpartierna framför delvis samma synpunkter i reservationen 2 a men anser att läkemedelsnämnden bör ha skyldighet att efter anmälan från tredje part pröva skäligheten i ett pris som apoteksbolaget och producenten är ense om. Ett sådant beslut kan inte anses nödvändigt, eftersom ju «socialstyrelsen som ansvarig myndighet på detta om råde alltid har möjlighet att agera. Det påpekas ju i propositionen såväl som i utskottsutlåtandet, att socialstyrelsen kan sakpröva ett avtalat pris, om det finns särskilda skäl därtill. Det finns sålunda ingen principiell skillnad mellan de reservanter som står för reservationen 2 a och majoriteten i utskottet. I reservationen 3 yrkar moderata samlingspartiet, att all information skall koncentreras till socialstyrelsen. Man vill inte, som utskottets majoritet föreslår, att apoteksbolaget skall få svara för finansieringen av viss upplysning på läkemedelsområdet. Den avvikande meningen avser inte grundinformationen. Alla är ju överens om att socialstyrelsen skall ha ansvaret för den information som knyter an till läkemedelskontrollen. Men reservanterna vänder sig mot att apoteksbolaget skall ställa ekonomiska resurser till förfogande för sådan in. formation som inte direkt har samband med läkemedelskontrollen. Det gäller bl.a. information till allmänheten om apotekens produkter samt statistik och speciella undersökningar och utredningar som rör läkemedlens användning. De som företräder majoriteten i utskottet har ansett, att man inte behöver känna oro för att apoteksbolaget inte skulle klara den uppgiften, då ju, enligt förslaget, bolagsledningen skall biträdas av en särskild nämnd för detta ändamål. Det kan i detta sammanhang konstateras, att kostnaderna för läkemedelsreklamen i Sverige för närvarande är 80 miljoner kronor. Moderata samlingspartiet följer upp förslagen i de föregående reservationerna i reservationen 4. Man avser att avhända apoteksbolaget inflytande över prisbildning och information m.m. och anser, att det i avialet mellan staten och apoteksbolaget direkt skall skrivas in att bolaget endast skall syssla med distribution av läkemedel. Jag upprepar vad jag tidigare sagt, nämligen att majoriteten i utskottet anser det viktigt, att apoteksbolaget får möjlighet att driva en aktiv verksamhet på läkemedelsområdet, något som inte är möjligt om reservationen 4 skulle bifallas. I reservationen 5 har moderaterna framfört att läkemedelskontrollen skall vara ett fristående organ med egen chef. Majoriteten i utskottet har anslutit sig till förslaget i propositionen, att läkemedelskontrollen skall organiseras som en avdelning inom socialstyrelsen. Det finns flera skäl för den senare lösningen, bl.a. har remissinstanserna framfört önskemål om en fast anknytning av kontrollorganisationen. Utskottets majoritet anser det naturligt att socialstyrelsen som tillsynsmyndighet på området — och därmed ytterst ansvarig för läkemedelskontrollens målsättning och innehåll — får ett direkt inflytande över kontrollorganisationen. Skulle man följa reservanternas förslag splittras resurserna på två organ, eftersom reservanterna föreslår att socialstyrelsen skall ha kvar vissa funktioner på området. Slutligen föreligger två blanka reservationer som rör flyttningen av läkemedelsavdelningen vid socialstyrelsen till Uppsala, som ju i framtiden blir den enda stad i landet med såväl medicinsk som farmaceutisk fakultet. Utskottet anser, vilket också anförts i propositionen, att skäl talar för att förläggningen till Uppsala är ett bättre alternativ på längre sikt än en utbyggnad av de nuvarande lokalerna i Stockholm. De åberopade argumenten mot en förflyttning överensstämmer i stort sett med dem som alltid förekommer vid omlokaliseringar. Vi har väl anledning tro att under 1970-talet omlokaliseringar kommer att göras från storstadsområdena till andra delar av landet. I detta fall är det dock fråga om en ytterst begränsad omflyttning, som är sakligt väl motiverad och där lämplighetsskäl i högre grad än regionala skäl varit avgörande för utskottets ställningstagande. Någon betydelsefull personalfråga är det under alla omständigheter inte. Herr talman! Jag ber att med det sagda få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag har kanske råkat komma litet för långt fram på talarlistan. Det var några andra talare antecknade före mig, och min avsikt var att försöka summera upp den debatt som i dag förekommer i detta ärende. Men på grund av föreliggande omständigheter får jag alltså nu ta till orda. Först har jag då anledning rikta mig till fröken Ljungberg med några kommentarer. Hon ställde en rad frågor till mig, bl.a. varför man inte lägger apoteksbolaget under industridepartementet tillsammans med de andra producerande företagen.

Jag vill säga till fröken Ljungberg att de statliga läkemedelsproducerande företagen skall ha samma ställning som de privata läkemedelsbolagen har gentemot apoteksbolaget. Den saken har vi velat slå vakt om, och det borde fröken Ljungberg inte ha något emot. Hennes anförande var emellertid på den punkten ganska oklart, och fröken Ljungberg får nu bestämma sig för vilket ben hon vill stå på. De uppgifter som apoteksbolaget skall ha griper in i varandra, och det är dessa uppgifter tillsammantagna som ger bolaget möjligheter till aktiva insatser. Fröken Ljungberg vill frånta bolaget en rad av dessa uppgifter och därmed förhindra för bolaget att göra aktiva insatser. Moderata samlingspartiet önskar sålunda från början urholka apoteksbolaget, hur fröken Ljungberg än försöker beskriva saken. Man målar från moderata samlingspartiet upp dystra framtidsvyer för den svenska läkemedelsindustrin. Det upplevde jag under diskussionen i detta ärende i första kammaren förra veckan, då tongångarna var desamma som nu. För den händelse att man av någon anledning befarar svårigheter för läkemedelsindustrin bör det, fröken Ljungberg, klargöras att apoteksbolagets tillkomst sannerligen inte kan vara någon grund för sådana farhågor. Vi får genom apoteksbolaget en mycket kompetent inköpare av de produkter som läkemedelsindustrin framställer, och det är i själva verket en positiv sak för den svenska industrin. För att vi skall kunna hävda oss på den utan tvivel viktiga internationella läkemedelsmarknaden är det en fördel med en hemmamarknad av det slag som finns och kommer att finnas i vårt land. Svensk läkemedelsindustri kan knappast ha en bättre hemmamarknad än en sådan där statsmakterna betalar priset för ett nytt läkemedel, oavsett vad det kostar, och där det väsentliga är läkemedlets medicinska effekter. Så väl är det inte beställt i många andra länder. Med den svenska marknaden som bas har vår läkemedelsindustri goda möjligheter att hävda sig på exportmarknaden. Moderata samlingspartiets talesmän tycks inte förstå innebörden av dessa grundläggande förhållanden. Men vi vet att kvalitet och förmåga till förnyelse är avgörande för den svenska industrins konkurrenskraft. Fröken Ljungberg ifrågasatte om någon priskontroll över huvud taget behövs, medan fru Nettelbrandt påstod att vi också hade nonchalerat remissyttranden. Jag undrade ett slag vad fru Nettelbrandt menade med detta, men jag förstod senare av hennes inlägg att hon bl.a. syftade på ett par remissyttranden om Ppriskontrollen. Just dessa remissytt randen är emellertid särskilt utförligt refererade i propositionen. Vi har noga övervägt dessa liksom självfallet alla övriga remissyttranden. Propositionen innehåller över 20 sidor med referat av remissyttrandena. [ prisfrågan finns det anledning att framhålla några väsentliga synpunkter. Större delen av läkemedlen betalas av andra än konsumenterna, och konsumtionen bestäms till stor del av tredje part, nämligen läkarna. Varusortimentets art och omfattning bestäms vidare helt av läkemedelsnämnden, som är registreringsmyndighet.

Detta är från samhällets synpunkt inte tillfredsställande — jag har i propositionen klart framhållit den saken. Jag anser att man med hänsyn härtill bör söka få till stånd en ordning, där förhandlingar mellan apoteksbolaget och läkemedelsfabrikanterna i fråga om priset blir det normala men där man bibehåller kravet på att läkemedlets pris skall vara skäligt för att registrering skall kunna ske. Fröken Ljungberg ansåg att om inte utländska läkemedelsföretag får registrera läkemedel i Sverige, så kommer sjukvården och de sjuka i kläm. Det är egentligen ett helt obegripligt uttalande. Hur vi faktiskt i dag har det ordnat härvidlag borde fröken Ljungberg vara klart medveten om, och någon förändring kommer ju inte att ske. Jag vill framhålla att i den mån en läkemedelsförsäljare och apoteksbolaget inte kan enas om priset på ett läkemedel, så blir det liksom hittills läkemedelsnämnden som prövar frågan. Det blir alltså ingen ändring, och registrering skall även i fortsättningen ske på medicinska grunder. Läkarna får samma rättighet som nu att förskriva de läkemedel som de finner bäst motiverade. Det är många frågor som har ställts och många kritiska synpunkter som har framförts. Jag skall gå vidare med att göra några kommentarer. Vad själva överenskommelsen med Apotekarsocieteten angår, så har den träffats inom ramen för den utredning som ligger till grund för propositionen. Fröken Ljungberg kan väl inte ha något emot att, när frågan om apotekens förstatligande efter nära 50 års utredningsarbete skall bringas till sin slutliga lösning, detta sker i samförstånd med apotekarna. Riksdagen har inte blivit förbigången. Den preliminära Överenskommelsen med Apotekarsocieteten har slutits med förbehåll för riksdagens godkännande. Riksdagen kan självfallet förkasta eller antaga uppgörelsen alltefter vad riksdagen finner lämpligt. En mycket kort kommentar vill jag också göra till herr Anderssons i Knäred inlägg. Han ställde sig ju i allt väsentligt bakom propositionen men pläderade för bifall till reservationen 2a och undrade med viss oro, om sjukvårdshuvudmännens intressen skulle bli beaktade i tillräcklig utsträckning inom ramen för den nya organisationen. Jag vill då bara påpeka att sjukvårdshuvudmännen kommer att bli representerade i apoteksbolagets styrelse. Därmed tycker jag att herr Anderssons i Knäred farhågor bör vara undanröjda. Fru Nettelbrandts anförande var märkligt ur många synpunkter. Först anslöt hon sig i allt väsentligt till propositionen för att sedan göra invändningar på en lång rad punkter. Hon förklarade sig vara mycket positiv till reformen men radade därefter med emfas upp negativa synpunkter. Hon hamnade också helt följdriktigt på ett antal av moderata samlingspartiets reservationer. Så blir det när folkpartiet vill värna om regeringens reformer, som partiet tycker är utmärkta, samtidigt som folkpartiet skall bedriva opposition tillsammans med moderata samlingspartiet. I mina repliker till fröken Ljungberg har jag redan bemött en del av fru Nettelbrandts synpunkter, men därutöver anförde fru Nettelbrandt några alldeles egna reflektioner beträffande den s.k. regleringsfondens användning. Fru Nettelbrandt anmärkte på att fonden enligt förslaget i propositionen skall användas för att bilda aktiekapitalet i apoteksbolaget. Hur fonden kommit till och vilka ändamål den har, skall jag här inte närmare gå in på. En redogörelse härför finns i propositionen, och jag hänvisar fru Nettelbrandt till denna redogörelse. Jag skall bara helt kort sammanfatta: de pengar som finns i fonden har satsats av de svenska läkemedelskonsumenterna. De förs nu över till den nya verksamheten för att verka för en rationell och god läkemedelsförsörjning i hela landet, till konsumenternas fromma. Anordningen har öppet redovisats i propositionen, och regeringen har därvid begärt riksdagens godkännande. Utskottet har inte heller haft något att invända; utan reservationer har utskottet också tillstyrkt förslaget. Fru Nettelbrandt försökte göra gällande att den senaste taxejusteringen var väl kraftigt tilltagen och antydde litet insinuant att bakom detta låg dunkla motiv.

Som jag nämnde i mitt anförande kan det därför bli aktuellt med en justering av den nuvarande taxan för att upprätthålla likviditeten i det nuvarande apotekssystemet för innevarande år. Herr talman! Jag skall för min del in te förlänga debatten, men jag har velat kommentera några av de synpunkter som anförts av talare som tidigare berört en del av de frågor som vi diskuterar i anslutning till det utskottsutlåtande som nu ligger på kammarens bord.

Herr talman! Herr statsrådet ansåg att allt var väl beställt när det gällde procedurordningen för detta förslags framläggande för riksdagen. Avtalet hade träffats inom ramen för läkemedelsutredningen. Ja, men redan detta, herr statsråd, är en mycket märklig företeelse. Vidare var garderingen märklig, när herr statsrådet säger att det står att avtalet träffats »med förbehåll». Dessa ord finns ju alltid med och måste givetvis finnas med, ty annars vore det fråga om ett formellt och konstitutionellt brott. Jag vill erinra om att det vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas förekom en öppen diskussion innan ställningstagandena ännu var gjorda. Jag anser att Kungl. Maj:ts regering även är vår regering, och jag tycker att vi från olika partiers sida har lika rätt att få en fri debatt innan ställningstagandena är gjorda. Det är det som inte har varit fallet, herr statsråd. Jag beklagar och ber om ursäkt för att jag inte kom in i kammaren förrän just när statsrådet talade om att jag hade uttryckt mig oklart. Jag vet därför inte i vilket avseende jag var oklar eller inte kunde välja högereller vänsterben, och det resonemanget kan jag alltså inte ta upp. Jag vill emellertid fästa avseende vid en annan sak. Ordets makt över tanken brukar man tala om. Man kan ibland också tala om tankens makt över ordet. Jag observerade att fru Holmberg och statsrådet använde liknande uttryck i fråga om moderata samlingspartiets ställningstagande till det föreliggande förslaget. Fru Holmberg sade att vi vill >avhända» apoteksbolaget det och det, och statsrådet sade att vi vill »frånta» apoteksbolaget det och det. Men, herr statsråd, jag trodde att vi satt här i dag för att ta ställning till hur detta apoteksbolag skall se ut. Det borde alltså inte vara en realitet som man kan frånhända någonting. Nu är repliktiden ute, men om tillfälle ges skall jag gärna återkomma till resonemanget om Pprisfrågan. Jag vill bara säga att möjligheten att föra en aktiv prispolitik måste vara begränsad, när över 90 procent av den svenska läkemedelsmarknaden upptas av importerade läkemedelsprodukter.

Herr talman! Socialministern gjorde gällande att jag först anslöt mig till propositionen för att sedan resa invändningar mot den. Först talade jag positivt och sedan radade jag upp en hel del negativt. Har man inte rätt att göra det, herr statsråd? Måste man säga ja och amen, om regeringen lägger fram ett förslag? Om man tycker att huvudprincipen är riktig och inte har några invändningar på den punkten, är det då inte tillåtet för en ledamot av denna kammare att ändå ha avvikande mening i olika delfrågor? Jag skall emellertid inte säga att statsrådets tankegång är en nyhet. Vi har ju upplevt den även i andra sammanhang. Inte minst i den fråga som skall debatteras här under morgondagen gissar jag att synpunkter av liknande art kommer att föras fram. När det gäller argumentet att det inom ramen för utredningen träffats en överenskommelse skall jag inte använda min begränsade tid till att upprepa vad fröken Ljungberg redan så utmärkt har sagt på den punkten. Trots statsrådets försök att förklara vad som skett är det väl ganska uppenbart hur det hela gått till. Vi är faktiskt förmätna nog här i riksdagen att hysa den önskan — och vi menar oss också ha den rätten — att vi skall få uttala oss i sådana här frågor innan överenskommelser läggs på riksdagens bord. Så har vi frågan om hur fonden har tillkommit och för vilka ändamål. De pengar som finns i denna fond har satsats av läkemedelskonsumenterna, sade statsrådet. Jag förstår det. Men därför bör de också komma läkemedelskonsumenterna till godo. Det var just den tanken jag försökte utveckla i mitt första anförande: pengarna skall komma läkemedelskonsumenterna till godo, och man skall därför inte företa några omotiverade taxehöjningar. Av statsrådets senaste inlägg fick jag närmast uppfattningen att de 17 miljoner kronor som funnits i fonden skulle ha minskat till 0 och kanske därunder. Jag tycker därför att det skulle vara av intresse för kammaren att få en redogörelse för hur kalkylen ser ut för den närmaste tiden. Vad räknar man med att regleringsfonden skall uppgå till vid årsskiftet? Om den inte uppgår till 30 miljoner kronor, hur skall man då få pengarna? Vill herr statsrådet tala om det? Statsrådet Aspling sade att jag hade antytt att det bakom den senaste taxehöjningen skulle ligga några dunkla motiv. Min slutsats var närmast densamma som jag förstår att statsrådet kommit fram till: Här gällde det att göra taxehöjningar för att nå upp till det belopp för vilket staten skall teckna aktier. Nu är min repliktid slut; jag ber att få återkomma — jag har inte som statsrådet obegränsad tid till mitt förfogande.
Herr talman! Det kan inte vara fel, fröken Ljungberg, att en socialdemokratisk partikongress debatterar en stor samhällsfråga. Det kan inte heller vara fel att denna fråga samtidigt utreds och att ett betänkande inom en relativt snar framtid kunde siktas — frågan var med andra ord aktuell. Fröken Ljungberg skall inte försöka göra gällande att förfaringssättet här är märkligt och uppseendeväckande. Det tillämpade förfaringssättet — att ett preliminärt avtal träffas och sedan underställs riksdagen — utgör den gängse ordningen. Det har tillämpats så länge jag minns och har i regel inte föranlett någon debatt. Jag rekommenderar fröken Ljungberg att forska i både riksdagstryck och dokument. Hon skall då finna att en rad olika frågor på det sättet har underställts riksdagen för slutligt ställningstagande och avgörande. Det är detta som sker nu — märkvärdigare är det inte. Jag vill säga till fru Nettelbrandt, när hon återigen med emfas kastar sig in i debatten, att nog har man väl också rätt att göra kommentarer till vad man har lyssnat på. Fru Nettelbrandt började sitt tidigare anförande med att säga, om jag förstod henne rätt, att detta var en bra och riktig reform för att sedan ägna huvuddelen av sitt anförande åt kritik på en rad punkter. Vem vill förneka fru Nettelbrandt rätten att i denna kammare vara kritisk? Hon är det för det mesta, och det skall hon väl vara — hon tillhör ju oppositionen. Fru Nettelbrandt skall emellertid inte försöka göra gällande att vi vägrar varandra rätten att ha åsikter och framföra dem från denna talarstol; jag tycker att vi skall släppa den sortens argumentation. Vad regleringsfonden beträffar hänvisar jag till den redogörelse som lämnas i propositionen. Jag vill ännu en gång stryka under att de pengar som finns i fonden har läkemedelskonsumenterna satsat. I mitt tidigare anförande och i en replik har jag framhållit att utvecklingen på läkemedelsområdet blivit annorlunda än man kunde förutse för ett antal månader sedan. Den under hela 1960-talet ganska brant stigande trenden har i början på året brutits. Det är, fru Nettelbrandt, anledningen till att fonden snabbt har ändrat karaktär, och vi måste ju se till att apoteksväsendet har sin likviditet under detta år. Ansvaret härför faller på oss, och vi skulle sannerligen handla ansvarslöst om vi inte tog hänsyn till den faktiska utvecklingen.

Herr talman! Jag ger statsrådet alldeles rätt i att det inte är något fel att den socialdemokratiska partikongressen diskuterar en viktig fråga som är under utredning. Men jag tycker att det är fel att riksdagen skall få frågan till behandling först när den avtalsmässigt är så bunden att det inte finns möjligheter att diskutera alternativa lösningar. Att träffa ett preliminärt avtal är ett vanligt förfaringssätt som tidigare inte föranlett debatt, säger statsrådet. Vi hade dock en liknande debatt i samband med beslutet om den s.k. 7-kronorsreformen, då man också hade träffat ett bindande avtal i förväg. Men den saken, herr statsråd, tänker jag nu inte diskutera. Jag skall i stället begagna min korta repliktid till att beröra ett par andra frågor som statsrådet tog upp i sitt anförande. Moderata samlingspartiet utmålar dystra framtidsutsikter, sade statsrådet. Jag använde i mitt tidigare anförande uttrycket, att jag uttalade vissa farhågor, och jag ville gärna att statsrådet skulle lugna mig och undanröja anledningen till farhågorna. Men då får jag bara till svar att det inte finns någon anledning till oro för den svenska läkemedelsindustrins framtid. Detta sades med den emfas som socialministerns i alla avseenden sympatiska personlighet — förlåt en öppen komplimang! — i allmänhet ger åt vad han säger. Men det var inte tillräckligt för mig just nu; jag var inte mottaglig för denna emfas. Jag ville ha ett bestämt uttalande, huruvida inte detta arrangemang med myndighetsfunktioner i apoteksbolaget innebär en styrning av den svenska läkemedelsindustrin som utgör en fara för dess möjligheter att fullfölja sitt viktiga forskningsoch utvecklingsarbete. Det var det frågan gällde.

Herr talman! Jag vill upprepa vad som redan framgått av min motion och mitt tidigare anförande: Jag har inte yrkat avslag på propositionen. Statsrådet säger att de pengar som finns i regleringsfonden har satsats av läkemedelskonsumenterna och att regeringen nu går till riksdagen för att få ett godkännande av att man använder fonden. Det är just detta som är det betänkliga: att riksdagen kopplas in på en fråga som ur rättslig synpunkt är högst dubiös. Jag har tidigare åberopat juridisk expertis. Jag kan bl a. nämna professor Westerberg — professor i offentlig rätt. På vilken juridisk expertis stöder sig herr statsrådet när det gäller den här åberopade rätten till fonden? Både högsta domstolens tolkning och de uttalanden av juridisk expertis som jag känner till går i motsatt riktning. Det är det jag tycker är en aning, för att inte säga i hög grad betänkligt, att vi skall ta ställning till förslag som är av den arten att vi måste fråga oss om det över huvud taget är rätt att förfara på detta sätt. Nu säger statsrådet igen att det är nödvändigt att företa en taxehöjning för att fonden skall komma upp i den storlek som den bör ha. Men då vill jag fråga: Är det inte korrekt som jag förut angivit, att fonden skall uppgå till 15 miljoner kronor? I så fall bör man väl inte göra en större höjning — i varje fall om man talar i läkemedelskonsumenternas intresse — än att fonden kommer att uppgå till 15 miljoner kronor. Och var skall man i så fall ta de resterande 15 miljoner kronor som man behöver för statens aktieteckning? Slutligen vill jag fråga statsrådet Aspling: Skulle statsrådet vilja svara på vad jag sade i mitt första anförande? Var det en korrekt beskrivning jag gjorde av förhandlingssitsen mellan staten å ena sidan och Apotekarsocieteten å den andra? Var det så att man hade struptag på motparten och därigenom tillskansade sig rätten till regleringsfonden? Är det riktigt? Jag tycker det skulle vara värdefullt att av statsrådet få en belysning av dessa förhållanden.

Herr talman! Fru Nettelbrandts anföranden blir märkligare och märkligare. Nu säger hon att det är egendomligt att vi låter riksdagen suveränt ta ställning till den fråga som nu diskuteras. Jag kunde rent av få den uppfattningen att fru Nettelbrandt menar att det är oriktigt att på detta öppna sätt redovisa frågorna och låta riksdagen ta ställning på det i ett demokratiskt land sedvanliga sättet. Det är ju vad som här sker. När vi företog taxejusteringen i början av året skedde det på grundval av de prognoser som vid den tidpunkten förelåg. Det är alltid svårt att göra prognoser; man kan aldrig helt förutse en utveckling.

Det är nödvändigt att upprätthålla fondens storlek. De 15 miljoner kronor som fru Nettelbrandt nämnde är nödvändiga för likviditeten under detta år. Därför har jag betonat att vi måste följa dessa frågor med mycket stor uppmärksamhet. — Det är vad jag vill säga till fru Nettelbrandt i denna replik. Fröken Ljungberg uttalade återigen oro för den svenska läkemedelsindustrins framtid. Ingen kan ju med säkerhet förutspå utvecklingens gång. Skulle det, framhöll jag tidigare, vara så att man befarar svårigheter för läkemedelsindustrin bör det klargöras att någon anledning därtill inte är att finna i bolagets tillkomst. Bolaget kan icke vara skurken i ett sådant drama. Jag har tidigare i medkammaren uttalat min tro på att den svenska läkemedelsindustrin liksom hittills skall visa sin inneboende kraft och sina möjligheter till konkurrens på de marknader där den i dag är etablerad.

Jag är ganska övertygad om att den oro som fröken Ljungberg uttalat är obefogad, och jag tror inte att det finns någon inom läkemedelsindustrin som kan känna oro på den punkten. Jag har sagt tidigare att den svenska läkemedelsindustrin knappast kan ha en bättre hemmamarknad än en där statsmakterna betalar priset för varje nytt läkemedel, oavsett hur dyrt det är, och där det väsentliga anses vara läkemedlets medicinska effekt. Det har säkerligen varit av stor betydelse även för den svenska läkemedelsindustrins exportaktivitet att ha denna svenska hemmamarknad. Vi bör inte glömma, fröken Ljungberg, att en bidragande orsak härtill är läkemedelsreformen som gör att sjuka människor kan köpa läkemedel till så starkt rabatterade priser att ingen receptbelagd medicin kostar mer än 15 kronor. Var i Europa finner man en läkemedels marknad av den karaktären, fröken Ljungberg?
Herr talman! Jag skall inte beröra frågan om läkemedelsdistributionen. Jag skall ta upp en annan punkt som också behandlas i detta ärende. Det gäller en trepartimotion som jag har varit med om att framlägga, där vi föreslår ett statsbidrag på 45 000 kronor till Föreningen Adoptionscentrum. Motionen har avstyrkts av utskottet. Denna förening arbetar för att åstadkomma vidgade möjligheter till internationell adoption. Den bedriver också upplysning om möjligheterna till och villkoren för adoption av barn. Det tycks råda ett stort behov av sådan upplysning, om man får döma av några uppgifter som lämnades av huvudmotionären, herr Jan-Erik Wikström, när första kammaren behandlade denna fråga i onsdags. Föreningen Adoptionscentrum får varje dag 10 å 15 samtal och skriftliga förfrågningar om tillvägagångssätt, principer och kostnader vid adoption, i synnerhet internationell adoption. Det är socialarbetare, barnavårdsnämnder i olika kommuner och naturligtvis framför allt intresserade familjer som låter höra av sig. Det finns här i landet bara en enda offentlig adoptionsbyrå, nämligen den som har inrättats av Stockholms stads barnavårdsnämnd. Föreningen har också utgivit en bok, »Adoptera — ett alternativ», och ordnat en mycket besökt utställning på Stockholmsterrassen. Som jag nämnde har föreningen telefonjour för att svara på frågor och hjälpa dem till rätta som har svårt att själva reda ut de ofta ganska trassliga förhållandena vid adoption. Föreningen fyller uppenbarligen ett behov som socialstyrelsen och de kommunala myndigheterna inte har lyckats tillgodose. Den har inga resurser att anställa personal, utan får lita till fri villiga arbetsinsatser. Eftersom intresset för adoption av barn från andra länder har ökat på ett glädjande sätt under senare år anser vi motionärer att ett statsanslag vore motiverat för denna mycket viktiga verksamhet, som är till glädje för många människor. Detta är, som jag nämnde, en trepartimotion. Jag beklagar personligen att vi trots försök inte lyckades få företrädare för alla de fyra demokratiska partierna med på motionen. Nu hänvisar utskottet till att socialstyrelsen får ökat anslag för information på sina verksamhetsområden. Ja, men bakgrunden är ju att socialstyrelsen hittills inte har tillgodosett behoven — i annat fall hade ju inte den enskilda föreningen behövt fullgöra de uppgifter som det i och för sig vore naturligt om samhället hade huvudansvaret för. Finns det nu garantier för att det blir en förbättring när socialstyrelsen får ett större anslag, och kommer någon del av detta anslag Föreningen Adoptionscentrum till godo? Det är frågor som jag anser att utskottsrepresentanterna bör ge ett tillfredsställande svar på. Något sådant svar lämnas inte i utlåtandet, och därför ser jag mig nödsakad att yrka bifall till motionerna 1: 701 och II: 802.

Herr talman! Jag vill omedelbart ge herr Romanus ett svar beträffande behandlingen av motionen om anslag till Föreningen Adoptionscentrum.

I propositionen sägs också att den information som socialstyrelsen bedriver är mycket betydelsefull. Socialstyrelsen har nu möjlighet att ge anslag till den information om adoptionsverksamheten som socialstyrelsen har ansvar för, och det bör vara en lätt sak för Föreningen Adoptionscentrum att anhålla om bidrag. Socialstyrelsen har det yttersta ansvaret för rådgivning och information kring adoptionsfrågor, och utskottet finner det naturligt att socialstyrelsen samarbetar med föreningen. Detta är klart utsagt i utskottets utlåtande.

Herr talman! Detta yttrande av utskottets talesman kan inte gärna tolkas på annat sätt, än att utskottets utlåtande skall läsas som en uppmaning till socialstyrelsen att ge föreningen bidrag. Jag hoppas att socialstyrelsen läser protokollet från denna debatt.
Herr talman! I motionsparet I: 1092 och II:1279 har vi tagit upp en fråga som hör samman med förslaget till ny organisation av läkemedelsförsörjningen. Den frågan har debatterats åtskilligt här i kammaren, och det mesta är måhända redan sagt. Jag vill påpeka att enligt propositionen skall apoteksbolaget utöva priskontroll och ensamt få bestämma läkemedelspriserna. Det är endast i de fall då parterna ej kan komma överens som socialstyrelsen kan ingripa. Detta förhållande kommer att innebära att apoteksbolaget får en myndighetsfunktion vid sidan av affärsverksamheten. Detta har påpekats i debatten bl.a. av fröken Ljungberg, och jag ansluter mig till de synpunkter hon anfört. Enligt vår uppfattning bör myndighetsfunktionen helt särskiljas från affärsverksamheten, så att socialstyrelsen får behålla priskontrollfunktionen och bolaget endast ägna sig åt företagsfunktionen. Vi motionärer anser också, att socialstyrelsen på grund av sin ställning gentemot producenter och apoteksbolaget är bäst ägnad att handha denna priskontroll. Vi har också i vår motion tagit upp frågan om läkemedelsinformationen, vilken fråga även berörts i dag i olika sammanhang. Vår uppfattning på denna punkt är att denna information bör åvila socialstyrelsen. Där finns nämligen redan tillgång till erforderlig expertis, och den sakkunskapen torde åtminstone inte nu finnas inom apoteksbolaget. Härtill kommer att socialstyrelsen bättre bör kunna förmedla en objektiv information, vilket inte minst är viktigt i en sådan fråga. Vad sedan angår ACO:s och Vitrums verksamhet är vi av principiella skäl alla överens om att dessa företag bör skiljas från apoteksbolaget. Jag anser emellertid att denna åtgärd borde ha kunnat vidtas omedelbart. Men vi har här i kammaren i dag fått veta — och utskottet har också sagt det — att det föreligger praktiska svårigheter att genomföra det före utgången av 1972. Om så är förhållandet, får vi också godta detta. I våra motioner har vi också sagt att utgående registreringsoch årsavgifter bör beräknas på ett sådant sätt, att de totala kostnaderna för läkemedelsförsörjningen täckes. Propositionen innebär, såvitt jag kan förstå, att staten tillskjuter 20 procent av kostnaderna för läkemedelskontrollen. Detta innebär, att registreringsoch årsavgifter skall täcka kostnaderna för kontrollen upp till 80 procent. Man har motiverat detta med att socialstyrelsens läkemedelsavdelning kommer att utöva vissa myndighetsfunktioner, som inte har ett direkt samband med läkemedelskontrollen. Vår uppfattning är emellertid, att kostnaderna för produktion, kontroll och information skall helt belasta produkten. På så sätt får man en riktig kostnadskalkyl och därmed också en överensstämmelse i prissättning. För konsumenterna betyder det föga i slutskedet, eftersom receptbelagda läkemedel belastar den enskilde med högst 15 kr. Det påpekade för övrigt statsrådet helt nyss. Men i en marknadshushållning tycker jag att varje vara skall bära sin kostnad så att en optimal resursfördelning kan uppnås. Det är därför, herr talman, med beklagande som jag nödgas konstatera, att varken utskottet eller reservanterna tagit hänsyn till våra synpunkter beträffande storleken av registreringsoch årsavgifter. Jag kommer dock inte att ställa något vrkande på den punkten. Jag vill avslutningsvis i anslutning till vad jag här har anfört be att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 b, 3 och 4.

Herr talman! Debatten har pågått så länge att jag skall försöka låta bli att förlänga den i onödan. Dessutom är det onödigt att upprepa frågor som man ändå inte får något svar på eller på vilka man får ett svar av typen: Fru Nettelbrandt skall inte försöka o.s.v. Det är föga meningsfyllt att föra en debatt på det sättet. Frågorna upprepas givetvis eftersom de antingen lämnas obesvarade eller också besvaras på det sätt som nämnts. Det är emellertid en sak som jag anser det vara nödvändigt att framhålla. Statsrådet sade, och det var ett upprepande, att det väl är helt riktigt att låta riksdagen ta ställning på sedvanligt sätt i ett demokratiskt land. Ja, det är klart, men om man i aldrig så demokratisk ordning fattar beslut att ta pengar som man inte har rätten till tycker jag nog, att man skall nämna den företeelsen vid dess rätta namn. Det var bara det jag ville ha sagt. Herr Aspling är uppenbarligen inte särskilt intresserad av juridisk-teoretiska frågor, och detta är kanske anledningen till att jag inte fått några nyanserade svar på denna punkt liksom inte heller någon uppgift om vilken juridisk expertis som han har till sitt förfogande, eftersom han anser att man har rätt att ta de här pengarna. Jag skall i all korthet nämna de olika alternativ som diskuterats i den av mig förut åberopade utredningen av profes sor Westerberg. Till läkemedelskonsumenterna torde det av praktiska skäl vara omöjligt att återbörda pengarna. Av både principiella och praktiska skäl är det uteslutet att apoteksinnehavarna får dem. Inte heller staten kan komma i fråga varvid det hänvisas till den tidigare HD-domen. Apotekarsocieteten då, ja kanske. Skall någon av de uppräknade komma i fråga blir det närmast kollektivet, och det är litet märkligt att detta är motparten vid denna förhandling. Om jag har uppfattat statsrådet rätt, kan jag inte finna att det förmärkts någon reaktion på mina frågor om hur förhandlingarna gått till och vilken sits motparten har haft vid förhandlingarna. Eftersom jag i mitt första anförande gjorde en gissning, som jag tror var ganska befogad, kan jag nu inte underlåta att fråga med vilka medel man från statens sida förde dessa förhandlingar. Jag ber att i sammanhanget få citera vad en av huvudförhandlarna, ledamot i Apotekarsocietetens direktion, sagt i ett föredrag återgivet i Farmacevtisk Revy och hållet den 28 oktober 1969. Han sade följande: >Nu kan man fråga sig: Varför gjorde apotekarna detta? Någon har drastiskt uttryckt det så, att om alternativen är att få huvudet eller öronen avhuggna, så väljer man öronen. Vårt alternativ har — i varje fall efter det senaste riksdagsvalet — varit ett helstatligt bolag och inte vår nuvarande organisationsform, hur väl fungerande och utvecklingsduglig den än visat sig vara. Därför måste man förstå vår önskan att göra det bästa möjliga av situationen för att trygga apotekarens fortsatta inflytande på utvecklingen i syfte att kunna ge vårt land en god läkemedelsförsörjning även i framtiden.» Jag tror att debatten hade vunnit på om statsrådet hade velat gå in i ett något mer nyanserat resonemang kring dessa frågor.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag inte önskade förlänga denna debatt, men fru Nettelbrandts senaste inlägg uppkallar mig ändå till en replik. Fru Nettelbrandt sade att det hade varit önskvärt om jag varit mera nyanserad och detaljerad när det gällde frågan om förhandlingarna med Apotekarsocieteten. Jag har redan sagt att den uppgörelse som träffades nu underställts riksdagen, som alltså själv får ta ställning. Som jag upplevde det fördes också förhandlingarna i en god atmosfär.

Det skulle vara lockande att gå in på frågan om privilegiesystemet och åtskilligt annat som av olika skäl har blivit otidsenligt, men jag skall inte förlänga debatten på den punkten. Det förekom emellertid inte några struptag vid de förhandlingarna. De som skildrat saken så får stå för det. Vi har diskuterat mellan två parter, och förhandlingarna har redovisats. Sedan vill jag säga att regeringen ju inte saknar juridisk expertis, det skall fru Nettelbrandt ha klart för sig. Den promemoria som här har åberopats har vi också grundligt studerat. När fru Nettelbrandt här efterlyser svar, som hon menar sig inte ha fått av mig, ber jag att få upprepa mig på ett par punkter. Jag har t.ex. sagt att det för likviditetens skull måste finnas minst 15 miljoner kronor, och fru Nettelbrandt frågade tidigare hur det då kunde finnas 30 miljoner. På det vill jag svara att man bara behöver värna om de för likviditeten nödvändiga 15 miljoner kronorna.

Jag skall inte närmare gå in på denna tekniska debatt, fru Nettelbrandt, eftersom det skulle föra för långt. Jag har bara velat återigen redovisa några av mina tidigare lämnade svar. Till fru Gradin vill jag säga att det inte kan vara riktigt att personalen inte har varit informerad. Jag har mig bekant att den i mitten av mars, före propositionens framläggande, fick information på den punkt som fru Gradin tog upp. Låt mig också tillägga att läkemedelskontrollen omfattar dels medicinska, dels farmaceutiska moment. Det är bara vid ett enda universitet i vårt land som det finns såväl medicinsk som farmaceutisk fakultet, nämligen vid universitetet i Uppsala. Härtill kommer att institutioner från dessa båda fakulteter som är av särskild betydelse på läkemedelsområdet är föremål för en långtgående integration inom det biomedicinska centrum som nu växer fram i Uppsala. Det är i hög grad sakliga motiv som ligger bakom det i propositionen redovisade förslaget beträffande läkemedelskontrollens = förflyttning = till Uppsala.

Herr talman! Vi har många ärenden på dagordningen och jag skall verkligen inte roa mig med någon sifferexercis med utgångspunkt i det material som finns på detta område, även om det skulle vara fruktbart. Jag beklagar att vi inte fick tillfälle att mera ingående gå in på dessa frågor reda före middagsrasten. Herr Aspling sade att förhandlingarna fördes i en god atmosfär. Jag vill nämna att de informationer som jag baserade mitt första anförande på inte hade grundat sig på det anförande av en av huvudförhandlarna som jag läste upp. De pekade ändå i samma riktning som den i vilken denne förhandlare uttalade sig. Jag har själv varit förhandlare under ganska många år och har faktiskt inte haft intrycket av en god atmosfär när det förts förhandlingar, där alternativen varit att antingen mista öronen eller mista huvudet. Jag tycker att beskrivningen snarare pekar i motsatt riktning. Efter den farbroderliga upplysningen att jag skall ha klart för mig att regeringen inte saknar juridisk expertis borde jag naturligtvis vara helt trygg. Men jag skulle faktiskt vara betydligt tryggare, om man inom regeringen tog mera allvarligt även på frågor som gäller vad som ur strikt formell synpunkt är rätt eller orätt.

Herr talman! Jag skall inte alls bli mångordig. Jag tyckte bara att debatten mot slutet blev något för snabbt avklippt. Jag vill instämma i fru Nettelbrandts uppfattning att statsrådet Aspling tagit en smula för lätt på den formellt rättsliga sidan av den fråga som diskuterades i samband med regleringsfonden. Jag vill inte alls ta upp någon principiell debatt annat än så till vida att jag mycket kort vill påpeka att det på ett område som detta, där det har existerat ett monopol inom detaljdistributionen av läkemedel, ingalunda är onaturligt utan tvärtom helt naturligt att det, såsom statsrådet Aspling sade, reses krav på väsentliga förändringar. Jag beklagar kanske att man, när man gått till dessa förändringar, inte med större allvar diskuterat andra vägar än just det statliga monopolet, t.ex. att göra landstingen till huvudmän för läkemedelsdistributionen. Det som jag ser som det obehagliga i den lösning som nu har valts är att man i ett led, nämligen det statliga, får en vertikal integration. Jag har inte haft någonting att invända mot statens inträde när det gäller själva läkemedelstillverkningen — en sådan lösning kan man väl tänka sig. Jag tror alltså att det inte finns anledning att rikta någon särskild kritik mot vad som därvidlag hänt.

Jag har gärna velat göra denna notering därför att här finns en betydande risk som det nästan behövs — jag tror att fru Nettelbrandt sade det tidigare — övermänsklig motståndskraft hos de ansvariga inom detta vertikala led för att övervinna. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag tycker att statsrådet Asplings argumentation beträffande fonden och de ifrågavarande beloppen har varit — som jag uppfattat det — egendomlig. Först säger socialministern att man behöver de 15 miljonerna — han säger att det är en buffert och ett belopp som inte kan underskridas. Men i nästa ögonblick säger socialministern — före middagspausen — att om man inte vidtagit dessa höjningar kunde man riskera att fonden går ned till noll vid slutet av ett givet år. Och i det tredje ögonblicket säger socialministern att om man inte vidtar dessa höjningar, så kommer man inte att nå målet med de 30 miljonerna, vilket är nödvändigt av olika skäl. Denna argumentation går, herr statsråd, enligt min mening inte ihop. Den måste hur som helst betyda att under de omständigheter som socialministern skisserat kommer reformen i varje fall att kosta de svenska läkemedelskonsumenterna 15 miljoner mer än vad som enligt det andra ledet i socialministerns egen argumentation skulle ha varit nödvändigt.
Herr talman! Herr Wedén tvingar mig att gå upp i en kort replik. Jag noterar naturligtvis med intresse att herr Wedén så positivt deklarerade att han, om jag förstod honom rätt, inte har någonting emot att staten aktivt engagerar sig inom läkemedelsindustrin. Herr Wedén uttalade emellertid oro för att denna sak — kopplad då, som han sade, till apoteksbolaget — skulle bli någon sorts ohelig företeelse. Jag har i dag, herr Wedén, i mitt första inlägg och även senare klart deklarerat regeringens principiella uppfattning, att apoteksbolaget och de statliga produktionsföretagen bör hållas strikt åtskilda. Det har jag tydligt sagt ifrån. Men jag har också framhållit att starka praktiska skäl talar för den successiva omställning som har föreslagits. Jag vill gärna upprepa denna klara deklaration. Herr Wedén tyckte att resonemanget om fonden i vissa stycken var oklart. Jag vill då upprepa att 15 miljoner behövs för likviditeten under år 1970. Det är nödvändigt. Vid inlösning av apoteken frigörs ytterligare 15 miljoner kronor, som apotekarna är skyldiga regleringsfonden på grund av, som jag sagt, gjorda nedskrivningar på lager och inventarier. Märkvärdigare än så är det inte. Vi har icke tagit lätt på denna fråga, herr Wedén. Vi har från början till slut behandlat den mycket seriöst.

Herr talman! Det skulle vara trevligt att vid något annat tillfälle än detta få diskutera frågan om fonden. Jag kan fortfarande bara konstatera att statsrådet det ena ögonblicket säger att 15 miljoner kronor är minimum. Det andra ögonblicket säger han att han behöver de 30 miljonerna på grund av omständigheter som han nämnde men även, på grund av den omständigheten, förmodar jag, att de 15 miljonerna eljest skulle behöva anskaffas på något annat sätt. De resterande 15 miljonerna går onekligen ut över läkemedelskonsumenterna. Jag uppfattade visst och jag skall gärna säga att jag satte värde på statsrådet Asplings deklaration om det strikta isärhållandet av de olika funktionerna i den vertikala integrationen. Ehuru jag inte på något sätt betvivlar vare sig herr Asplings eller regeringens vilja i detta sammanhang, känner jag mig tveksam - beträffande den fortsatta utvecklingen, i synnerhet som det icke finns — om än inom en så liten sektor som helst — någon motsvarande vertikal integration som kan konkurrera med den som på det här sättet åstadkommes på det ståtliga området. Därför, herr talman, vill jag gärna säga till slut att jag liksom fru Nettelbrandt kommer att rösta för reservationerna 2 a, 1 och 6 i det utlåtande som här föreligger till avgörande.
Herr talman! Den som varit med vid sakbehandlingen i utskottet blir något förvånad över den debatt som fru Nettelbrandt och herr Wedén här har dragit upp. De synpunkter som de framfört har inte på något sätt framkommit vid sakbehandlingen, och folkpartiets representanter har i utskottet inte heller på något sätt reserverat sig beträffande frågan om förhandlingar och dylikt. Frågan om förhandlingar har inte ventilerats, och vi har inte heller fått en chans att i utskottet diskutera saken. I stället har det blivit en interpellationsdebatt i kammaren. Som representant för utskottsmajoriteten är jag något förvånad.